Herr talman! Patrik Björck har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska osäkerheten rörande ett eventuellt införande av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, och om jag avser att verka för införandet av en sådan försäkring. Regeringen vill införa en allmän inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Delvis mot denna bakgrund tillsattes i april 2010 en parlamentarisk utredning med uppgift att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet med utredningen är att säkerställa att dessa försäkringar är långsiktigt hållbara och balanserade, samt att de bidrar till en långsiktigt högre sysselsättning. En utgångspunkt för utredningens arbete är att försäkringarna ska ge en god ekonomisk trygghet för dem som behöver dem och utformas så att arbetslinjen understöds. Det ska alltid löna sig att arbeta. Bägge försäkringarna ska även i fortsättningen ha karaktär av omställningsförsäkringar. Utredningen ska utgå från de reformer regeringen genomfört inom sjuk och arbetslöshetsförsäkringarna. Det är också centralt att försäkringarna är transparenta med tydliga tidsgränser för alla inblandade aktörer. I arbetet ska utredningen eftersträva ett brett samarbete med arbetsmarknadens parter och övriga berörda organisationer. Utredningen ska lämna sitt förslag i maj 2013. Det är alltså en parlamentarisk utredning där alla riksdagens partier finns med.

Herr talman! Tack så mycket för svaret, arbetsmarknadsministern! Även jag får välkomna Hillevi Engström som minister i denna kammare. Vi har debatterat som riksdagsledamöter förut. Hjärtligt välkommen, Hillevi Engström! Jag har ställt min fråga eftersom jag tycker att det är viktigt att vi ändå utreder vad det är som verkligen gäller. Under den förra mandatperioden genomförde regeringen en mängd försämringar av arbetslöshetsförsäkringen. Den blev dyrare och sämre. Det resulterade i att ca en halv miljon människor lämnade försäkringen. Den dåvarande arbetsmarknadsministern lät utreda en obligatorisk försäkring, men det förslaget kastade man i papperskorgen. Nu skulle jag vilja hävda att det råder stor osäkerhet om vad regeringen egentligen avser att göra med arbetslöshetsförsäkringen. Det finns olika och motstridiga uppgifter från olika företrädare för regeringen, och denna osäkerhet om framtiden för en så viktig del av arbetsmarknadspolitiken är inte rimlig. Enkelt uttryckt: Det verkar inte som om regeringen själv vet vad regeringen vill. Det är den ena delen. Den andra delen är varför man eventuellt skulle vilja göra det man gör och vad man har för avsikter med detta. Jag ska försöka återkomma till båda dessa delar. Det har som sagt funnits en tidigare utredning som man har slängt i papperskorgen för att man inte tyckte att den motsvarade de krav man ställde. Det är den ena delen - den osäkerhet som har uppstått. Vad är det som gör att man nu skulle kunna vilja ha en obligatorisk försäkring som man inte ville ha alldeles nyligen? Det är väl bara något år sedan som den utredningen avfärdades. Nu i valrörelsen hade vi i en intervju med statsminister Reinfeldt en diskussion om detta. Då sade statsministern nej till en obligatorisk försäkring. Han hävdar att man inte är beredd att gå mot en obligatorisk a-kassa med den modell som utredningen föreslog. Man pratar om att det ska utredas på nytt, men det är ju i princip samma direktiv som ligger i denna utredning. Arbetsmarknadsministern hänvisar också i svaret till att Socialförsäkringsutredningen ska utgå från de reformer som regeringen har genomfört inom sjuk och arbetslöshetsförsäkringarna. I detta fall handlar det naturligtvis om de reformer som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Då kvarstår de problem som gör att Reinfeldt är tveksam till om man över huvud taget ska införa en obligatorisk a-kassa. Anders Borg kallar förslaget för en straffskatt på arbete. Vad är det som gör att en ny utredning skulle komma fram till något annat resultat när direktiven är ungefär desamma? Det är viktigt för ministern att reda ut det här, tror jag, så att vi vet vad det är för arbetsmarknadspolitik som regeringen avser att föra. Det är också intressant att fråga sig vilka problem man menar att en obligatorisk försäkring ska lösa. Det skulle jag vilja att arbetsmarknaden ägnade åtminstone en del av sitt svar åt att förklara för dem som lyssnar på debatten och för dem som följer regeringens ståndpunkt i frågan. Vilka problem är det man vill lösa när man ska genomföra en obligatorisk a-kassa? Och vad är det som säger att den här utredningen skulle komma till något annat resultat än den förra, som den moderate finansministern Anders Borg kallade för en straffskatt på arbete? Fredrik Reinfeldt är också tveksam till om denna utredning kan komma fram till något annat förslag. Så sent som i valrörelsen, bara för någon månad sedan, avvisade statsministern detta i en intervju i frågan. Alltså: Det finns en stor osäkerhet i frågan. På vilket sätt har osäkerheten förändrats? Och varför skulle man över huvud taget vilja genomföra en obligatorisk a-kassa från regeringens sida?

Herr talman! Patrik Björck tar upp en mycket viktig fråga - den om Sverige likt Norge ska ha en allmän solidarisk arbetslöshetsförsäkring eller inte. Jag tycker att frågan verkligen handlar om solidaritet med de många människor som i dag står utanför den trygghet som en arbetslöshetsförsäkring innebär. A-kassan finansieras till sin absoluta huvuddel av 26 årliga statliga skattemiljarder som borde komma alla som söker arbete till godo. Jag tror att det var 700 000 människor som inte var med i a-kassan år 2006. Det är ännu fler i dag. Sverige ställer upp för dem som är sjuka och som blir äldre genom en allmän arbetslöshetsförsäkring och genom en allmän folkpension som omfattar alla som arbetar eller som är äldre. På samma vis borde det vara självklart att alla som söker arbete omfattas av samma trygghet - en allmän arbetslöshetsförsäkring - så att alla statliga skattemiljarder kommer de svenskar som söker arbete till del. Arbetsmarknadsministern ger ett entydigt och bra besked här i dag som jag välkomnar - att regeringen vill införa en allmän arbetslöshetsförsäkring och att detta nu ska utredas. Jag skulle vilja ställa frågan här i dag: Vem kan egentligen motsätta sig något så behjärtansvärt och solidariskt som en allmän arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla? Det är egentligen tragiskt att de som ska företräda arbetstagarnas intressen - fackförbunden, och framför allt de röda fackförbunden - i decennier har lagt sin tid och kraft på att till varje pris förhindra att vi får en allmän solidarisk arbetslöshetsförsäkring. Jag hade hoppats att Patrik Björck kanske skulle komma med lite nya ögon till den här mandatperioden och ha tänkt till och utvärderat. Jag letade efter någon öppning, men jag hittade ingen. Han ägnar sin kraft åt att till varje pris förhindra denna rättvisereform. Motiven för en sådan här rättvisereform är ju så starka, och motivet mot är bara ett enda: att facken ska ha ett bra medlemsargument. Jag vill ha fackförbund som ska behandla alla sina medlemmar lika och stå upp för arbetstagarnas rättigheter. Men jag vill inte ha fackförbund som motarbetar en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är trist. Inställningen att det ska svida i skinnet om man inte lyckas få sitt första jobb och därför inte har kunnat gå med i a-kassan och att man ska vara hänvisad till socialbidrag och låga aktivitetsersättningar är inte en inställning som är värdig en socialdemokrati värd namnet med det som man ändå står för och har stått för genom decennierna. Jag menar att inställningen att förvägra 700 000 eller en miljon människor rätten att få del av de 26 årliga skattemiljarderna och ha en trygghet när de söker arbete är att svika dem som tvingas leva utan inkomst eller på makens eller makans inkomst under små omständigheter. De kanske också tvingas söka socialbidrag. Detta vill den borgerliga regeringen förändra genom att utreda i syfte att få en rättvisereform. Men när det gäller dem vars brott är att inte ha tillgång till a-kassan är brottet ett enda: att inte ha lyckats få ett första jobb eller inte lyckats betala sin medlemsavgift till facket eller a-kassan. Tack, ministern, för ett utmärkt svar!
Herr talman! Jag tyckte att motiven för att det är viktigt att de allra flesta som arbetar har en inkomstförsäkring vid arbetslöshet blev ganska väl utredda av Staffan Danielsson. Skälet är förstås, Patrik Björck, att man inte riktigt vet om man löper en risk för att bli arbetslös, och då är det rimligt att man har ett skydd i form av en bra omställningsförsäkring. Därför har regeringen beslutat att denna fråga ska utredas i en parlamentarisk utredning och i nära kontakt med arbetsmarknadens parter. Alla vi som har arbetat med a-kassan vet att det är ett komplext regelverk. Det är lappat och lagat under många herrans år. I stort sett är det bara de som handlägger a-kasseärenden och de på samordnarorganisationen som kan räkna ut vad man kan få i ersättning vid arbetslöshet. Det är också en del i direktivet; det ska vara transparens. Det måste finnas en förutsägbarhet. Om man blir arbetslös - vad gäller då? Det är knivigt i dag. Frågan har utretts, och resultaten har inte slängts i papperskorgen. Däremot beslutade regeringen att inte gå vidare med detta förslag. Men det finns även mycket material där som man kan ha till godo. Hur detta sedan ska vara organiserat - om det ska vara i form av fristående a-kassor som det i dag finns ett trettiotal av eller i någon annan form - är egentligen mindre intressant, tycker jag. Jag tycker att a-kassorna i dag sköter uppgiften på ett bra sätt. Det är väldigt lite felutbetalningar och så vidare. Jag vet att de också tycker att regelverket är krångligt. Om man kan underlätta för dem som ska betala ut och dem som ska få ersättning är det väl alldeles utmärkt. Men skälet för utredningen är att fler löper arbetslöshetsrisk, och då är det rimligt att man har en bra omställningsförsäkring. Därför vill regeringen utreda detta. Vi får se vad utredningen landar i 2013 och på vilket sätt vi kommer att gå vidare då. Det är det jag kan säga så här långt i den saken.

Herr talman! Staffan Danielsson funderar över vad jag ägnar min kraft åt. Jag ägnar min kraft åt att försöka få regeringen att tydliggöra sin linje. Jag gör det dels för arbetsmarknadens parter och medborgarna i det här landet, dels för mig själv som en deltagare i oppositionen. Det är mycket lättare att opponera om regeringen har en tydlig linje. Det är det som är bekymret. Det finns en stor osäkerhet i den här frågan. Jag vet vad jag tror och tycker är det rätta och riktiga. Vi socialdemokrater är väldigt tydliga med vad vi tycker. Vi vill ha en frivillig arbetslöshetsförsäkring av den modell som vi har haft hittills. Den har tjänat oss väldigt väl och fyllt sin uppgift i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Jag ställde en fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström om varför man skulle vilja ha en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Då svarar Hillevi Engström: Ja, till exempel för att man inte vet om man blir arbetslös. Om jag är rätt informerad - Hillevi Engström har ju möjlighet att kommentera det - har Hillevi Engström en bakgrund i Polisförbundet, det vill säga polisernas fackförening. Kan Hillevi Engström redovisa för mig hur den a-kassan ser ut och fungerar? Det skulle vara spännande att höra. Hillevi Engström säger att det finns ett komplext regelverk och att det är ett problem. Där är jag och arbetsmarknadsministern helt överens, men det är ett komplext regelverk som Hillevi Engström, riksdagsmajoriteten, den nuvarande och den förra mandatperiodens regeringar är skyldiga till. Det är ni som har kört arbetslöshetsförsäkringen i botten. Det är ni som har gjort att arbetsgivarna i dag måste fylla i en hel telefonbok med sidor i stället för en sida när de ska fylla i ett arbetsgivarintyg. Ni har gjort regelverket så svårbegripligt och komplext att det inte är genomskinligt och transparent. Det är Hillevi Engström, som ordförande i arbetsmarknadsutskottet, och den moderatledda regeringen som har sett till att alla de problem som gör regelverket så komplext har uppstått. Hillevi Engström är ansvarig för att förstöra en tidigare fungerande arbetslöshetsförsäkring, och vi är helt överens om att det är ett jättebekymmer. Här känns det lite grann som att göra bocken till trädgårdsmästare. Jag kommer återigen tillbaka till det som statsministern sade i valrörelsen så sent som den 17 augusti. Då sade statsminister Reinfeldt: Det kanske inte blir någon obligatorisk a-kassa de närmaste fyra åren heller. Konstruktionen måste vara bra, och den får inte vara i strid med vår arbetslinje. Tills vi hittar en sådan lösning blir a-kassesystemet kvar som det är i dag. Det sade statsminister Reinfeldt i valrörelsen. Vad säger statsminister Reinfeldts arbetsmarknadsminister nu när valrörelsen är avslutad? Det skulle jag vilja ha ett svar på. Det är viktigt att reda ut detta. Är det statsministern som bestämmer i regeringen? Är det arbetsmarknadsministern eller möjligen Staffan Danielssons kamrater från Centerpartiet som driver sin linje? Vad är det egentligen som gäller? Jag undrar återigen varför man skulle vilja göra detta. Jag tycker att det är viktigt att reda ut det. Orsaken till att en mängd människor inte har ersättning i dag är de regelförändringar som Hillevi Engström har varit med och röstat igenom i den här kammaren. Det har gjort att hundratusentals människor är förvägrade arbetslöshetsersättning. Eller också har de en så låg ersättning att de inte klarar av att försörja sig och sin familj. Det är problemet. Det är de försämringar som Hillevi Engström har varit med och röstat igenom i den här kammaren som gör att arbetslöshetsförsäkringen inte fungerar. Ska man ha kvar alla de försämringarna i direktiven spelar det egentligen ingen roll vem som är huvudman för kassan. Det blir i alla fall inte fler människor som får möjlighet att ta del av försäkringen.

Herr talman! Det är inte helt enkelt att inrätta en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är rätt komplicerat, men det är väldigt bra att regeringen har satt ned foten och vill rätta till den här upprörande orättvisan. Politik är att vilja eller att till varje pris inte vilja. Här har Patrik Björck och jag var sin roll. Jag vill, och han vill till varje pris inte. Han vill ha en frivillig arbetslöshetsförsäkring. Som liberal borde jag egentligen gilla att allt är frivilligt, att kollektiva försäkringar, ansvar och solidaritet står på frivillighetens grund, men jag gör inte det. Även om vi ska ha ett liberalt och öppet samhälle behövs det vissa grundfundament, allmän sjukförsäkring, allmän folkpension och allmän arbetslöshetsförsäkring. Låt oss prata om de 700 000 människor som stod utanför a-kassan under den förrförra regeringen 2006. De var utan skydd. Låt mig konkret visa vad det här innebär för en människa som inte får sitt första arbete. Har man haft ett arbete i sex månader och betalat in 5 000-6 000 till a-kassan - det mesta betalas av staten - har man en garanti på upp till 14 000-15 000 i månaden under lång tid framöver. Om man inte har kvalat in till detta, inte haft råd eller inte haft jobb, får man ingenting. Då hänvisas man till socialbidrag, till att leva på sin make eller maka eller till låga aktivitetsersättningar. Jag tycker inte att det är en rimlig ordning. Det är en upprörande och orättvis ordning. Det är väldigt bra att regeringen och Centerpartiet står upp för rättvisa och slåss för det, men det är tragiskt och trist att de som borde stå på barrikaderna för de arbetslösa, det vill säga deras fackliga organisationer och kanske även, som en del tycker, deras socialdemokratiska parti, gör allt för att motsätta sig detta. Jag beklagar det.
Herr talman! I den här frågan känns det ändå som om det är Socialdemokraterna som är svaret skyldiga när det gäller varför man är emot att de som arbetar på den svenska arbetsmarknaden har en försäkring som ger ett inkomstskydd vid arbetslöshet, det vill säga en omställningsförsäkring mellan jobben. I Sverige är det till och med så att det är lagkrav på att bilar måste ha en försäkring. Man får betala en straffavgift om man inte försäkrar bilen. Det var inte bra att 700 000 människor inte var med i a-kassan när vi tog över regeringsmakten 2006. Jag vågar påstå att det redan då fanns en a-kassa med ett komplicerat regelverk på plats. Sedan har det gjorts ytterligare förändringar under den senaste mandatperioden, men redan 2006 var det ett komplicerat, lappat och lagat regelverk. De experter som kunde räkna ut vad ersättningen skulle bli jobbade på a-kassorna, och det gjorde de säkert alldeles utmärkt bra. Regeringen är tydlig. Jag kan gärna läsa upp svaret igen så att det blir alldeles solklart för kammaren vad regeringen vill. Vi vill införa en allmän inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Vi har tillsatt en parlamentarisk utredning där jag vill minnas att Socialdemokraterna har tre representanter. Parterna ska delta i ett nära arbete i utredningen fram till 2013. Men det är också ett komplicerat regelverk. Därför vill jag också vara ödmjuk och säga att jag hoppas att vi kan lägga fram en proposition under den här mandatperioden, men vi måste också se vilka förslag utredningen kommer fram till. Det var inte bra när 700 000 personer stod utanför a-kassan 2006. Nu är det ännu fler som står utanför även om vi kan se en förbättring. Flera a-kassor har sänkt avgiften. Vi har också sänkt den med 50 kronor per månad. Flera börjar också strömma till. Väldigt många inser att man borde ha haft en hemförsäkring den dagen då huset börjar brinna. Många människor lever kanske i den uppfattningen att det inte finns någon större risk för arbetslöshet. Många av dem har tyvärr haft fel, inte minst när man hamnar i en djup och allvarlig lågkonjunktur där helt plötsligt efterfrågan på Scanialastbilar blir noll över en natt. Många ställs inför en helt oväntad och förskräcklig situation. Det är rimligt att människor har ett skydd vid arbetslöshet. Det är regeringens ambition, och regeringen är ett kollektiv. Sedan är jag ödmjuk inför att denna fråga måste hanteras på sådant sätt att den går att kombinera med en sund lönebild, att den inte blir ett hinder mot tillväxt och att den inte blir ett hinder mot att fler kommer in. Avgifterna måste hållas på en rimlig nivå.
Herr talman! Avgifter på en rimlig nivå ska vi diskutera i nästa interpellation. Det ska bli spännande. Arbetsmarknadsministern säger att det är tydligt vad regeringen vill. Det innebär i så fall att det som statsministern sade i valrörelsen var mumbojumbo. När statsministern sade att det troligen inte heller blir någon obligatorisk a-kassa under de närmaste fyra åren var statsministern fullständigt ute och cyklade. Det är också ett bra besked att få här i kammaren. Vi ska inte lita på vad statsministern säger i en valrörelse. Statsministern var lika tydlig åt andra hållet. Om nu regeringen är tydlig och det är arbetsmarknadsministern som sätter dagordningen må det vara hänt, men det säger väl en hel del om hur regeringen fungerar. Det är ett komplext regelverk, och det är möjligt att det var komplext tidigare också. Men man släcker inte en brasa genom att hälla på bensin. Nu har regelverket blivit så komplext att 90 procent av de arbetsgivarintyg som arbetsgivaren skickar in när någon blir arbetslös är felaktiga och måste sändas tillbaka. Det gör att den arbetslöse får vänta väldigt länge på att få ersättning. Och det är regeringens ansvar. Det är den nuvarande riksdagsmajoriteten som har röstat igenom de reglerna, och Hillevi Engström är en av dem som har röstat för dem och drivit det som ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Nu driver hon samma politik som minister. Det är oerhört viktigt att komma ihåg att det som är problemet i försäkringen i dag är att alldeles för få har rätt till ersättning, oavsett vem som är huvudman för försäkringen, att de som har rätt till ersättning får alldeles för låg ersättning och att avgiften är alldeles för hög. Det är ju därför så många har lämnat försäkringen. Sedan berättade inte Hillevi vad hon gjorde när hon var fackligt aktiv i Polisförbundet. Jo, man lade ned sin a-kassa, för man tyckte redan 1998 att avgiften var för hög och att försäkringen var för dålig. Det är vad Hillevi gjorde som fackligt aktiv i Polisförbundet; hon avskaffade a-kassan. Nu vill hon införa en obligatorisk a-kassa. Jag fick inte svar på min fråga.